Herr talman! I anslutning till behandlingen av första lagutskottets utlåtande nr 14 vill jag endast i korthet uttala en förhoppning om att den översyn av konkurslagstiftningen som sker inom lagberedningen i samverkan med de övriga nordiska länderna måtte bedrivas med allra största skyndsamhet. Jag är givetvis medveten om att det är fråga om ett omfattande utredningsarbete, som kommer att kräva sin tid, men en Översyn av konkurslagstiftningen är ett så viktigt arbete inom lagberedningen att det om möjligt bör forceras. Amtalet konkurser har under senare tid ökat, och alla tecken tyder på en fortsatt ökning. Den nuvarande konkurslagen kan anses vara i behov av en översyn, varför man som sagt får hoppas att det inte skall dröja alltför länge innan denna översyn gjorts och riksdagen därmed får ta ställning till en revidering av nu gällande konkurslag. Jag har nog önskat att man skulle kunna utbryta de s.k. fattigkonkurserna ur lagberedningens arbete, men jag böjer mig ändå för ett enigt utskott, när det anser att en revision av konkurslag stiftningen måste göras vid en allmän översyn. Herr talman! Jag har bara velat anföra detta till protokollet.

Herr talman! Det skulle egentligen inte finnas skäl för mig att ta till orda i denna fråga, men det är några rent felaktiga synpunkter i motionen som jag vill bemöta. Motionärerna gör gällande, att antalet konkurser har stigit under senare år. Så är emellertid på intet sätt fallet. Under de senaste tio åren har antalet konkurser hållit sig ganska konstant. 1955 var antalet 1500; sedan gick det ned till 1300 å 1400 något år för att 1962 gå upp till 1600, och för närvarande är antalet på nytt 1500. Problemet är också ganska litet, eftersom ungefär hälften av dessa 1500 konkurser avskrivs utan slututdelning — det finns inte täckning för konkurskostnaderna. Det förefaller också märkligt att motionärerna vill ha en förenkling av de s.k. fattigkonkurserna. Efter vad jag kan förstå har man därvidlag redan ett mycket enkelt förfarande; gäldenärens medel tas inte i anspråk, utan det är sökanden som får betala kostnaden för dessa fattigkonkurser. Om man skulle ha något önskemål vore det väl snarare att ett större antal av de konkurser, som nu behandlas som stora konkurser, hänfördes till gruppen fattigkonkurser, så att sökanden fick betala kostnaderna och konkurserna därefter kunde avskrivas enligt ett förenklat förfarande. Såsom redovisas i utskottsutlåtandet pågår emellertid en allmän översyn av konkurslagstiftningen inom lagberedningen, och även om resultatet inte kan väntas så snabbt kommer det i alla fall så småningom. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag hade inte tänkt ta till orda mer i denna fråga; men utskottets talesmans inlägg ger mig anledning till ett ytterligare inlägg. Herr Martinsson anförde att antalet konkurser inte har ökat. Jag stöder emellertid min uppfattning på ett siffermaterial som jag fått och som visar att antalet konkurser år 1963 var 1376 och år 1964 1493. Ökningen är visserligen inte så markant men tyvärr har jag inget siffermaterial för åren 1965 och 1966 — men när man i tidningspressen följer uppgifter om företag som går i konkurs förefaller det som om antalet har ökat under de senaste åren. Jag tror att det blivit en begreppsförvirring härvidlag. När jag och min medmotionär yttrat oss om de s.k. fattigkonkurserna har vi menat att det vore önskvärt med en omarbetning av 185 § i konkurslagen, så att ett ökat antal konkurser kunde inrymmas i begreppet fattigkonkurs.

Herr talman! Men detta är en annan sak än vad motionärerna har begärt. Jag delar herr Börjessons i Falköping mening att en sådan förenkling som häradshövdingeföreningen kräver kunde vara motiverad. Det är emellertid inte vad motionärerna fordrar; de talar om en önskvärd förenkling av de s.k. fattigkonkurserna, som enligt vad jag kan förstå är enkla nog som de är för närvarande. När det gäller antalet konkurser redovisar herr Börjesson siffror från åren 1963 och 1964. De för 1964 är de senaste uppgifterna i vår officiella statistik. Om man går ett årtionde tillbaka i tiden, finner man emellertid att siffran år 1955 var 1534, år 1956 1 714, år 1957 1459 och år 1958 1552. Sedan rör det sig om ungefär 1500 konkurser årligen fram till år 1962, då de var 1616. år 1963 var antalet 1376 och år 1964 var det 1 493. Så långt har dock herr Börjesson rätt, att antalet från år 1963 till år 1964 steg något.

Herr talman! = Utskottsmajoriteten yrkar att riksdagen hos Kungl. Maj:t hemställer om förslag rörande ändrade grunder för socialförsäkringsskyddet för företagare och fria yrkesutövare i syfte att åstadkomma ökade valmöjligheter. Den socialdemokratiska hälften av utskottet har vid lottdragningen förlorat, och jag har, herr talman, i uppgift att tala för reservationen. Jag hoppas att vi inte har samma otur i kammaren som i utskottet, ty det vore skada på en så god sak. Denna fråga har behandlats vid flera tillfällen alltsedan lagen om allmän försäkring kom till. De borgerliga ledamöterna vill att den nuvarande sammankopplingen mellan sjukförsäkringen och tilläggspensioneringen skall upphävas för egna företagare så till vida, att dessa skulle kunna delta i sjukpenningförsäkringen men inte behöva vara med i ATP. Som framgår av reservationen bygger den allmänna försäkringen på att sjukförsäkringen svarar för korttidsskyddet vid sjukdom. När en sjukdom visar sig leda till långvarig arbetsoförmåga eller om en skada orsakar invaliditet träder pensioneringen till. Sam ordningen innebär att man antingen har den ena eller den andra försäkringsformen. Ingen behöver nu hamna ohjälpt i skarven mellan två försäkringar såsom kunde hända tidigare innan lagen om den allmänna försäkringen kom till. Numera behöver man inte ge sig in på den mycket svåra gränsdragningen mellan sjukdom och invaliditet. Det är en mycket svår fråga att avgöra för myndigheterna när sjukdom kan anses ha övergått till invaliditet. Om man ginge motionärerna till mötes, vore en sådan gränsdragning absolut nödvändig att göra. Annars måste man genomföra ett förslag med en särskild tidsbegränsad sjukförsäkring för de företagare som önskar stå utanför ATP. Man kan alltså inte tillämpa den nuvarande ordningen. Kostnaderna för detta måste bäras av de försäkrade, eftersom statsbidrag inte utgår till tilläggssjukpenningen. Jag vill nu fästa kammarens uppmärksamhet på att den som önskar en sådan försäkringsform redan har möjlighet att få sina önskemål tillgodosedda. Om man nöjer sig med ett korttidsskydd vid sjukdom och inte bryr sig om invaliditetsskyddet, kan man ställa sig utanför sjukförsäkringens = tilläggssjukpenning och ATP och teckna en sjukförsäkring efter individuellt önskemål i ett enskilt försäkringsbolag. Då har man som motionärerna önskar ett korttidsskydd i form av sjukförsäkring, och man slipper ifrån att vara med i ATP. Det kan väl inte vara så, att motionärerna inte velat förorda denna lösning på grund av bristande förtroende för försäkringsbolagen. För min del tror jag att det saknas intresse från företagarnas sida för den typ av försäkring som motionärerna vill införa. Vid närmare eftertanke måste företagaren göra klart för sig att han löper stora risker genom att ordna det så för sig. Han vore ganska väl skyddad vid en tidsbegränsad sjukdomsperiod, men om den blir långvarig och sjukdomen övergår till invaliditet, står han där utan något skydd fastän det då behövs i än högre grad. Jag vill också med några ord beröra motionärernas Övriga förslag. Man vill att företagaren skall ha möjlighet att välja pensionsnivå inom ATP och man vill att han skall ha möjlighet att välja och tillhöra endast förtidspensioneringen och familjepensioneringen men inte ålderspensioneringen. Vi har många gånger diskuterat ATP, dess förtjänster och brister. ATP är ett kollektivt pensioneringssystem, och i ett sådant kan man inte införa individuella förmåner. Systemet är enkelt och billigt att administrera och det skall därför mycket starka skäl till för att såsom oppositionen velat man skall bryta sönder det nuvarande enhetliga systemet. Jag anser personligen i likhet med många som har sysslat med dessa frågor att det inte är möjligt att inom ramen för ATP åstadkomma denna reform. Det är en kollektiv försäkringsform som måste bygga på generella förmåner. Utskottsmajoriteten har inte anfört något som kan betecknas som skäl för sitt förslag, och jag tror att det råder ett ganska svagt intresse bland företagarna att ordna det för sig på detta sätt. Den valfrihet som sjukförsäkringen bjuder företagarna — de kan välja en mycket längre väntetid än vad löntagarna kan — har de utnyttjat i mycket ringa grad. Det finns därför ingen anledning att tro, herr talman, att företagarna i större utsträckning skulle utnyttja en sådan valfrihet inom ATP. Man bör också observera att företagare ofta övergår till att bli löntagare. Företagare är inte något som man nödvändigtvis måste förbli hela livet. På dagens och morgondagens arbetsmarknad kommer det att bli ännu vanligare att människor under sin yrkesverksamma tid övergår från att vara företagare till att vara anställda. Hur skall ett pensionssystem sådant som majoriteten i utskottet har förordat kunna passa in i sådana fall?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

Herr talman! Som herr Bengtsson i Varberg framhöll är detta inte någon ny fråga, men den sanning den innehåller är lika stor ändå.

För de fria yrkesutövarna och företagarna är inte utformningen av det allmänna försäkringssystemet tillfredsställande. Som bekant har tilläggspensioneringen och tilläggssjukpenningen kopplats samman. Den som är undantagen från tilläggspensioneringen får inte vara försäkrad för tilläggssjukpenning, i den mån denna baseras på annat förvärvsarbete än anställning, vilket reservanternas talesman berörde. För många företagare är det svårt, i synnerhet under företagets uppbyggnadstid, att prestera de ekonomiska insatser som behövs för att de skall kunna vara anslutna till båda försäkringarna. I många sammanhang har det sagts — och det sades även i utskottet — att betydande svårigheter vid sjukdom kan uppstå för dessa företagare. Det gäller för företagare att spara i sitt företag. Hans behov av medel och kapital i rörelsen är många gånger mycket stort. Förtroendet för företaget kan rubbas om han blir sjuk. Mot den önskade reformen har främst invänts att det skulle vara nästan omöjligt att skilja på sjukförsäkring och pensionering. Nu har jag emellertid stort förtroende för kungen och för re geringens förmåga att lösa ett sådant problem. Större problem har rättats till. Jag tror att man i högsta grad överdriver och att detta argument bottnar i att man inte vill bry sig om frågan. Jag har den uppfattningen, att det inte kan vara rimligt att år efter år avvisa en angelägen reform bara därför att den liksom inte passar in i systemet sådant det var uppbyggt från början. Vi minns alla att man när ATP infördes sade att man efter en tid skulle göra en prövning och ändra sådant som borde ändras. Det kan inte vara riktigt att samhället på det sociala området konstruerar ett stelbent system, som sedan inte kan ändras om det i praktiken visar sig nödvändigt att ändra det. På de fem år som har gått har vi ju erhållit ett betydande erfarenhetsmaterial, och argumenten mot sammankoppling av dessa försäkringsformer har inte försvagats, utan snarare skärpts. Behovet av korttidsskydd är stort hos de grupper det är fråga om, och det rimmar dåligt med socialt ansvar att förmena dem möjlighet att ansluta sig enbart till försäkring för tilläggssjukpenning. I år har andra lagutskottet ställt sig positivt till motionerna. Som tidigare sades vann vi lottdragningen, och det är därför utskottets talan jag för. Motionskravet att överväga en ökad valfrihet i tilläggspensioneringen kan lämpligen tillgodoses genom att företagarna får möjlighet att begränsa sin anslutning till pensioneringen till att omfatta exempelvis förtidsoch efterlevandeskydd. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till andra lagutskottets hemställan i utlåtande nr 9.

Herr talman! Jag kan till att börja med instämma i de synpunker som herr Gomér anförde med anledning av utlåtandet från andra lagutskottet. Att denna fråga återkommer år efter år beror på att problemet ännu inte har blivit löst. Herr Bengtsson i Varberg menade att man borde acceptera den ordning som nu råder, eftersom företagarna skulle bedöma saken så, att det system vi har skulle vara det för dem förmånligaste. Oavsett hur det är med den saken, skulle emellertid företagarna önska något större valfrihet. Det kan ju sägas att den enskilde företagaren liksom den anställde vid inträffad sjukdom har behov av det skydd som sjukförsäkringen ger och som företagarna också kan få enligt de nu gällande reglerna. Företagarna har, såsom tidigare har sagts, möjlighet att välja mellan en karenstid på 3, 33 eller 93 dagar innan de kommer i åtnjutande av sjukersättning. Det är kanske riktigt att en enskild företagare har möjlighet att klara sig under något längre karenstid, men om sjukdomen ser ut att bli långvarig, kan behovet av att få ersättning i form av grundsjukpenning och tilläggssjukpenning vara mycket stort. Det är väl styrkt att företagarna har behov av ett skydd mot sjukdom, innefattande både grundoch tilläggssjukpenning. Det har sagts tidigare att man borde ändra på sammankopplingen mellan tilläggssjukpenning och ATP för de fria företagarna. En fri företagare har behov av att samla ett kapital i sitt eget företag för att konsolidera detta eller för att utnyttja det i rörelsen. Skall han genom att betala avgifter till ATP dra bort ett rätt väsentligt belopp från (det egna företaget, försämras hans möjligheter att bygga upp ett kapital inom företaget.

Självfinansieringen är i dagens läge ett stort problem för enskilda företag. Det är svårt att få låna pengar på penningmarknaden. Därför skulle det vara av värde om fria företagare hade valfrihet och kunde ställa sig vid sidan av ATP för att låta de belopp, som annars skulle betalas till ATP, stanna i det egna företaget.

Med de erfarenheter vi nu har borde det vara möjligt att rätta till det förhållandet. Herr talman! Jag ber att med dessa synpunkter få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Genom de båda anföranden som här hållits av herr Gomér och herr Jonsson har det gått som en röd tråd att företagarna inte har råd att betala det socialförsäkringsskydd som lagen om allmän försäkring erbjuder medborgarna. Får jag först ta upp den tekniska sidan av saken. Herrarna har sagt att det är en så enkel sak att klara detta rent administrativt, att låta företagarna vara med i tilläggssjukpenningförsäkringen och inte vara med i ATP. Herr Gomér säger med darr på rösten, att kungen har minsann klarat svårare problem, och det är möjligt att regeringen har gjort det. Men det är ju inte regeringen som har att tillämpa denna lagstiftning, utan det skall försäkringsnämnderna göra. Anledningen till att vi införde denna sammankoppling mellan tilläggssjukpenningförsäkringen och pensionering en var, att det helt enkelt var nödvändigt, om vi skulle kunna åstadkomma ett tillfredsställande skydd för medborgarna. Alternativet var nämligen en tidsbegränsad sjukförsäkring och en förtidspensionering. När människorna hade fått den sjukpenning som de var berättigade till, var det inte säkert, att de var berättigade till pension. Många människor hamnade därför, som jag sade, i skarven mellan två försäkringar. Den sammankoppling som infördes medför att en människa aldrig kan hamna i en sådan skarv. Redan efter 90 dagars sjukdom skall myndigheterna undersöka, huruvida man med rehabiliteringsåtgärder kan återställa en sjuk och om undesökningen visar att arbetsoförmågan är bestående, så skall vederbörande ha förtidspension. Vad resultatet blir spelar i regel ingen roll för den enskilde, därför att han får i stort sett samma skydd. Låt oss tänka oss att en företagare har en sjukpenning på bortåt 50 kronor men inte tillhör ATP; då har han bara grundskyddet att få. Det är då ingen lätt sak för pensionsmyndigheterna att säga: Hans arbetsoförmåga är sådan att den blir varaktig, varför han skall ha pension; han skall inte längre ha sjukpenning utan ha folkpension. Jag skulle vilja se herr Gomér sitta och fatta sådana beslut. Vidare talar man här om att företagarna måste ha sina pengar i rörelsen, vilket gäller framför allt under uppbyggnadstiden, då man har stora svårigheter, och man tillägger, att om företagarna fick behålla den avgift som på grund av ATP kräves av dem, så skulle det vara en fördel. Men har ni inte ett ögonblick funderat på att det är just under uppbyggnadsskedet som företagarna har det största behovet av att ha ett försäkringsskydd för invaliditet? Det är alltså en mycket farlig propaganda att inbilla företagarna, att det är till nackdel för dem att vara med i ATP. Får jag fästa uppmärksamheten på att vi, när vi införde ATP, trodde på ert tal om att företagarna inte var så angelägna om att få vara försäkrade. Vi sade därför att med hänsyn till omständigheterna tar vi med företagarna i ATP, men vi försäkrar inte hela deras inkomst. Detta skedde med den motive förde. Vad ledde det till? Jo, en våldsam propaganda, där man sade, att vi diskriminerade företagarna — de ville inte på något sätt behandlas annorlunda, utan de ville bli behandlade på samma sätt som löntagarna. Sedan har vi tagit bort alla skillnader mellan löntagare och företagare och sagt, att alla skall ha samma skydd oberoende av om de hämtar sin inkomst från eget företag eller från en annans rörelse. Det finns ingen anledning att bestrida att avgifterna kan vara betungande och att företagarnas försäkringsbehov är något annorlunda än löntagarnas. Men jag fäster än en gång uppmärksamheten på att företagare kan bli löntagare, och i den situationen kan det väl vara ganska skönt att ha byggt upp det försäkringsskydd som andra människor har. Jag vill säga både till herr Gomér och herr Jonsson att möjligheten för en företagare är fullständigt öppen att ha det grundskydd samhället erbjuder. Han behöver inte ha mer än detta grundskydd, ty sedan kan han efter behov komplettera försäkringen i privata försäkringsbolag, och detta var ju centerns linje i pensionsomröstningen. Det är klart att man kan falla tillbaka på alternativet att företagarna skall ha det grundskydd, alla medborgare får och att de inte behöver ha de kollektiva tilläggen, om dessa inte anses passa, utan i stället kan välja de skräddarsydda anordningar som privata försäkringsbolag kan tillhandahålla.
Herr talman! När herr Bengtsson i Varberg diskuterar dessa frågor och ar gumenterar mot förslag som innebär förändringar i socialförsäkringssystemet, framkommer det ständigt att det skulle röra sig om försök att bryta sönder systemet. Det är ganska märkligt, ty herr Bengtsson är ju inte okunnig om att det till årets riksdag föreligger motioner från hans eget parti med begäran om översyn av socialförsäkringssystemet. Detta måste dock betyda att man även inom hans parti kommit underfund med att det finns brister som det är angeläget att rätta till. Jag är övertygad om att om herr Bengtsson står här i talarstolen om några år och diskuterar socialförsäkringsfrågor kommer har att tala om att det konstaterats de och de bristerna i ATP-systemet som man avser att avhjälpa. I den aktuella frågan har den synpunkten framförts att det i ATP-systemet ingår tre element, nämligen ålderspensionen, familjeskyddet och invaliditetsskyddet. Skulle det då inte, herr Bengtsson, om man verkligen vill anstränga sig, vara möjligt att skapa sådana bestämmelser att en företagare kan försäkra sig för att få enbart invaliditetsskydd och familjeskydd? Eftersom han har eget företag, i vilket han hoppas kunna bygga upp ett kapital som kan vara till hjälp på ålderdomen vill han komma med i systemet på det angivna sättet, men detta vill herr Bengtsson helt bortse ifrån. Detta är emellertid inte att bryta sönder ATP. Förhållandena i vårt land är sådana att alla inte har samma möjligheter med hänsyn till bl.a. sysselsättningen. Därför bör det finnas möjlighet för de olika kategorierna att få tryggheten ordnad på skiftande sätt. Man kan inte bortse från att företagarna har problem med kapitalförsörjningen, och tvingas de då, för att få skydd när det gäller sjukdom, invaliditet och familj, att betala avgift till en pension som de personligen inte behöver, tycker jag det föreligger ett missförhållande som borde motivera att herr Bengtsson åtminstone skulle kunna gå med på en omprövning.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
Herr talman! Jag är helt överens med herr Gustavsson i Alvesta om att alla våra sociala reformer behöver överses från tid till tid och jag har under de år ATP funnits upplevt många förändringar — men då har det gällt förbättringar. Det har varit fråga om att göra skyddet effektivare för medborgarna, att höja ersättningsnivån och att fylla ut eventuella luckor som visat sig när vi fått erfarenhet av lagstiftningen. Jag kommer dock aldrig att medverka till att reformen försämras, och det är alldeles klart att vad som här krävs utgör en orimlig försämring.

Dessa företagares efterlevande är också mycket tacksamma för att vi inte hade några sådana här speciella anordningar för företagare. Jag kan alltså inte finna att det problem som företagarna kan ha med sin kapitalförsörjning skall lösas genom att vi ställer dem utanför ATP eller bara ger dem en del av ATP. Och vad tror herrarna det skulle kosta att införa en tidsbegränsad sjukpenningförsäkring för företagarna? Har ni ett ögonblick funderat på den saken? Den tidsbegränsade sjukpenningförsäkringen måste ju omfatta ett par år. Jag är inte så säker på att företagarna skulle vara så glada åt edra anordningar om de fick veta vad de skulle kosta. Nu njuter de frukterna av det kollektiva system som vi alla svarar för. Oberoende av de synpunkter som framförts av herr Gustavsson i Alvesta yrkar jag bifall till reservationen.
Herr talman! Efter flera års diskussioner i detta ärende borde det stå klart för herr Bengtsson i Varberg att det inte är fråga om att ställa någon utanför systemet. Vad det gäller är att åstadkomma ett system, där avgifterna anpassas efter vederbörandes behov.

Herr talman! Under de år vi haft ATP-systemet har företagarna till fonderna betalat in betydande avgifter för deltidsoch korttidsanställda, avgifter som sedan inte grundat någon pensions rätt. I regel gäller det här grupper med små inkomster. Vid behandlingen av förra ärendet sade herr Bengtsson i Varberg att de försäkrade nu njöt frukterna av det kollektiva systemet. Man kan fråga sig på vilket sätt dessa deltidsoch korttidsanställda får njuta frukterna av det kollektiva systemet, när företagarna betalar in avgifter som inte ger någon pensionspoäng. Vid 1960 års riksdag då denna fråga behandlades — vi hade vid det tillfället väckt motioner i saken — sade man att erfarenhet av reglernas verkningar ännu inte vunnits, och därför föranledde motionen inte någon riksdagens åtgärd. Frågan var uppe till behandling återigen 1961. Då sade man att den sammanföll med finansieringssystemet i stort inom socialförsäkringen, och då det var föremål för överväganden inom socialdepartementet fann man inte heller då någon anledning att ta något initiativ i frågan. Vid 1962 och 1963 års riksdagar var moticnerna återigen uppe till behandling, och då avslogs de med motiveringen att ingenting hade inträffat sedan frågan sist hade behandlats.

Vi vet nu att det skatteförslaget inte lett till något resultat. Man har sagt att finansieringsfrågorna nu utreds på nytt och att man därför måste avvakta denna utredning.

Vi har tagit upp frågan i en reservation. Vi har i den, i anslutning till motionerna, hemställt att det snarast möjligt måtte läggas fram förslag som rättar till detta och ger rättvisa. Vi har också pekat på en annan sak i ATP-systemet, den s.k. 30-årsregeln, enligt vilken det krävs att man varit med 30 år i systemet för att få full pension. Den som tidigt kommer in i systemet och kanske är verksam i 45— 50 år men tillhör en låginkomstgrupp kan många gånger genom sin arbetsgivare ha betalat in samma totalsumma i avgifter som en annan som kortare tid stått med i systemet men har brantare inkomstkurva. En person t.ex. som går ut i förvärvsarbete tidigt och betalar avgifter under 48 år har kanske betalat in samma summa, låt oss säga 75 000 kronor, som den som kommer in i systemet 10 år senare och betalar avgifter under 38 år. Men det blir en väsentlig skillnad den dagen pensionen skall betalas ut! Detta är inte rättvist. Vi har hävdat att de inbetalda avgifterna i större utsträckning skall ge rättvisa när den enskilde skall ha ut sin pension. Med detta, herr talman, ber jag få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Även denna fråga har vi diskuterat vid flera tillfällen. De senaste gångerna var det dock sent på natten, varför jag skall ta tillfället i akt och ägna några minuter åt att granska frågan. Herr Gustavsson i Alvesta och hans reservationskamrater kritiserar det förhållandet att det inte finns något bestämt samband mellan förmåner och avgifter inom ATP. Han menar att det missgynnar vissa grupper som har deltidseller korttidsanställning. Nu bygger denna kritik på en felsyn som har sin grund i att man är helt fast i det gamla premiereservtänkandet. ATP är ju uppbyggt efter en helt annan finansieringsmetod, = fördelningsmetoden. Avgiftssidan är en sak och förmånssidan är en annan. Herr Gustavsson säger att det betalas in avgifter som inte bildar pensionsrätt. Men inga avgifter bildar pensionsrätt i ett fördelningssystem. Om det hade varit fråga om ett premiereservsystem, då måste det vara överensstämmelse mellan avgifter och förmåner. Då påföres ju envar försäkrad sin avgift, och han får den pension som han är berättigad till med hänsyn till sina inbetalda avgifter. Men så är ju inte alls fallet inom ett fördelningssystem. Den försäkrade bokförs inte för några avgifter, utan han bygger upp en pensionsrätt på sin inkomst, och det även för den händelse hans arbetsgivare inte erlägger avgiften, vilket ju kan hända. Hans pensionsrätt påverkas inte ett dyft av de uteblivna avgifterna. Han får den pensionsrätt han enligt sin inkomst är berättigad till. Låt oss leka med tanken, herr talman, att de avgifter som under årens lopp erlagts till ATP på en arbetstagares inkomster i stället hade satts in i ett premiereservsystem. Hur mycket pension skulle han då ha fått? Ja, han skulle ha fått avsevärt mycket mindre än han får i ATP. Pensionen är ju värdebeständig, och varje års pensionskostnad täcks av det årets avgifter. På den. tiden då jag var aktiv betalade jag avgifter som skulle täcka de då utgående pensionerna. Nu får jag en mycket högre pension, och avgifterna skall betalas av dem som nu är aktiva. Därför finns ingen absolut överensstämmelse mellan avgifter och pensionsförmån — det skall man ha helt klart för sig. Nu kan vi enligt min mening upphöra med denna debatt som vi har fört under säkringen många år, eftersom den är rätt onödig. Det pågår ju en utredning om indirekta skatter och socialförsäkringsavgifter, och utredningen håller på att utforma förslag till regler för finansieringen av socialförsäkringarna. Vi har fått uppgift om att denna utredning blir klar i år, och vi kan väl invänta utredningen innan vi diskuterar några detaljändringar i finansieringen. På den punkten finns det alltså enligt min mening ingen anledning att göra annat än vad utskottsmajoriteten har förordat. Det andra problemet som tas upp i motionerna och reservationen rör de s.k. 30-årsoch 15-årsreglerna. Som alla vet räcker det att ha 30 pensionsgrundande år för att få full pension. Här hävdar reservanterna att denna regel missgynnar arbetstagare som har fler pensionsgrundandande år än 30 och en flack inkomstkurva under sin aktiva tid. Reservanterna vill med andra ord att man skall ha mer än 30 pensionsgrundade år för att få full pension. Utskottet har sedan 1961 bestämt hävdat — vilket riksdagen också ställt sig bakom — att nuvarande regel är mycket väl avvägd. Den stämmer överens med andra tjänstepensionssystem som vi har. Man behöver bara hänvisa till dem som studerar och är borta från arbetsmarknaden ett stort antal år. De har detta till trots möjlighet att intjäna full pension. Kvinnan brukar ju av olika skäl tvingas att vara borta från arbetsmarknaden ganska många år, och hon hinner det oaktat intjäna full penson. Det finns väl ingen anledning att införa en förändring som försämrar ATP-systemet på den punkten. 15-årsregeln innebär ju att de 15 bästa åren skall läggas till grund för beräkning av pensionens storlek. Denna regel innebär fördelar för alla som har förändrade realinkomster under sin yrkesverksamma tid, d.v.s. för praktiskt taget alla yrkesverksamma människor. Nu vill motionärerna att alla pensions grundande år skall ligga till grund. Med hänsyn till den allmänna reallöneutvecklingen skulle ett genomförande av motionärernas förslag innebära en påtaglig försämring för de allra flesta arbetstagare. Herr talman! Jag kan inte finna annat än att riksdagen har anledning att även denna gång tillbakavisa de förslag som har förts fram av motionärerna, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Så långt kunde jag fatta herr Bengtssons i Varberg resonemang som att han numera erkänner att det nuvarande systemet är felaktigt, eftersom han liksom utskottet hänvisar till att en utredning pågår och att vi därför kan vänta. Det är i alla fall tacknämligt att kunna notera det. Jag är inte fast i något premiereservtänkande, herr Bengtsson. Herr Bengtsson säger att inga avgifter bildar pensionsrätt. Man kan naturligtvis resonera hur som helst, men det bokförs i alla fall poäng på försäkringskassorna, och dessa poäng grundar sig på vederbörandes inkomst. Efter inkomsten utgår avgifter, och poängen ligger till grund för den pension som sedan skall utgå. även om det inte är en direkt överensstämmelse, herr Bengtsson i Varberg, finns det i alla fall ett samband. Men vad vi reagerar mot är att det i vissa fall inbetalas avgifter på den del som annars skulle utgöra basbelopp och där inga avgifter skulle utgå samt att det inbetalas avgifter som inte grundar någon pensionsrätt. Vad 30-årsregeln beträffar är det riktigt att denna, som det står i utskottsutlåtandet, har sin förebild i det statliga systemet. Men det är i alla fall mycket gamla bestämmelser det därvidlag gäller, och det är inte alldeles säkert att de är rätt avvägda. Vidare heter det i utlåtandet — och herr Bengtsson hänvisar till detta — att regeln »får anses innefatta en lämplig avvägning mellan olika arbetstagares pensionsintressen». Ja, är det en lämplig avvägning som sker, herr Bengtsson, när låginkomsttagarna, trots att de företag där de arbetar under årens lopp betalar in avgifter, ändå får en betydligt lägre pension i förhållande till inbetalda avgifter än höginkomsttagare?
Herr talman! Jag skall inte fortsätta den tekniska diskussionen om avgiftsuttaget utan hänvisar till att den frågan får vi diskutera när en utredning föreligger. Jag vill bara fästa uppmärksamheten på att det tidigare var så i vårt land, att de löntagare som hade låg inkomst inte åtnjöt något pensionsskydd, medan de som hade höga löner åtnjöt sådant skydd. Nu har vi infört ATP, som ger även låglönegrupperna ett effektivt pensionssystem och pensionsskydd. Hur kan det vara till nackdel för låginkomsttagarna?

Herr talman! Herr Bengtsson i Varberg är tydligen beredd att acceptera vilka orimligheter som helst, om det bara är fråga om ett kollektivt fördelningssystem. Det är ganska häpnadsväckande att herr Bengtsson kan säga att vi skulle få betydligt mindre för avgiften om dei vore fråga om ett premiereservsystem. Men sanningen är väl den, herr Bengtsson, att somliga människor här i landet får betydligt mera än vad avgiften motiverar därför att en mängd människor inte får någonting alls trots att det betalas in avgift för dem. Det är verkligen horribelt att påstå att detta skulle vara ett rättvist system. Jag kan instämma i vad herr Gustavsson i Alvesta sagt om ärendets behandling: det har hela tiden varit fråga om de obotfärdigas förhinder. Det vore kanske lika bra att man sade ifrån att man inte vill göra någon ändring härvidlag, så att det inte behövde väckas motioner varje år. Nu hänvisas endast till pågående utredningar — man har ju väntat på förslag i fyra, fem eller sex år. Men, herr talman, jag hade begärt ordet för att peka på vad som står i reciten till utskottsutlåtandet. Jag hoppas att alla kammarens ledamöter läst exemplen på s. 2. De ger klart belägg för hur felaktigt systemet är och visar att avgifter måste betalas in för personer som aldrig får se röken av någon pension för dessa avgifter. Jag skulle vilja säga några ord om skatteberedningens förslag. Den har nämligen tänkt sig att man skall komma till rätta med detta system genom att ta ut avgift även på basbeloppet. Jag skall direkt citera vad som står på sidan 4 i utskottsutlåtandet: »En möjlighet är att slopa det nuvarande basbeloppsavdraget som avgiftsfri inkomst och jämväl å dessa inkomster utta avgift efter samma procentsats som fastställes att gälla för arbetsgivaravgifterna inom tilläggspensioneringen. De avgiftsintäkter, som inflyter och: belöper på inkomster upp till gränsen för bas beloppet, kan avskiljas från övriga inbetalda avgifter. Inflytande avgifter, som hänför sig till inkomster som är pensionsgrundande inom tilläggspensioneringen, skall givetvis avse tilläggspensioneringens finansiering och tillföras allmänna péensionsfonden.» "Man kan, menar skatteberedningen, ta ut avgift på hela basbeloppet och lägga dessa pengar i en anan fond. Det är ett genialiskt tänkande! Först skall man alltså bestämma att 2700 kronor i botten på en inkomst inte skall förorsaka ATP-avgifter och inte heller ge någon tilläggspension. Sedan visar den praktiska tillämpningen att många arbetsgivare får betala avgift till ATP-fonden för inkomster upp till 5 700 kronor, men vederbörande inkomsttagare får ingen som helst pension för dessa avgifter och blir naturligtvis förargade över detta. Då stiger en utredning fram och säger ungefär så här: Vi skall undanröja denna orättvisa genom att låta alla företagare betaia avgift på alla inkomster även under basbeloppet 5700 kronor. Någon tilläggspension skall emellertid fortfarande inte utgå på dessa avgiftsbelagda inkomster, eftersom avgifterna inte skall betalas in till ATP-fonden utan till fonderna inom sjukförsäkringssystemet. Sedan skall man hoppas att löntagarna skall vara till freds med att inte få någon ATP, därför att man har fört pengarna till en annan fond. Jag tror att det finns all anledning för riksdagen att bevaka denna fråga, så att inte avgiftsbetalningen till ATP totalt ökas utan att de korttidsanställda fördenskull får någon som helst ATP pension. Problemet behöver verkligen hållas levande och stå under observation. Med stöd av vad jag här anfört yrkar jag, herr talman, bifall till punkten A i reservationen, som gäller just de korttidsanställda. Punkten B är jag inte beredd att biträda i dag. Jag tror att vad som däri föreslås skulie föranleda alltför drastiska omändringar i systemet.
Herr talman! Herr Ringaby, som normalt brukar glädja oss i andra lagutskottet med sina inlägg, var tyvärr inte med då frågan behandlades denna gång, vilket jag livligt beklagar; det är möjligt att vi annars hade kunnat klara upp en del missförstånd redan i utskottet. Jag försökte så klart det gick att beskriva skillnaden mellan ett premiereservsystem och ett fördelningssystem, och jag trodde att det räckte för att påvisa att en korttidsanställd inte kan få pension på den avgift som är inbetalad för vederbörande vid ett visst tillfälle. Jag har aldrig förnekat att de uppgifter som står på sidan 2 i utlåtandet är felaktiga som exempel betraktade; det är givet att de har irriterat. Med hjälp av ett nytt finansieringssystem är det vår avsikt att få bort detta. De människor som under ett år inte kommer över basbeloppet kan rimligtvis inte få ATP för det året. Vi måste ha klart för oss att folkpensionen skall ge 90 procent av basbeloppet. När det sedan gäller frågan om företagarnas avgifter till socialförsäkringar vill jag fästa uppmärksamheten på att man i många andra länder tar ut mycket högre avgifter ur produktionen för att bekosta de sociala anordningarna. Jag kan räkna upp en rad länder där detta förekommer. När vi så småningom tar ställning till finansieringen av socialförsäkringsförmånerna, hoppas jag att vi kommer att lägga en avsevärt högre avgift på företagen. Redan nu tycker jag att herr Ringaby bör förbereda sig på detta.

Herr talman! Jag skall be att få säga några ord med anledning av den motion som jag har väckt och som är en upprepning av tidigare liknande försök att finna en lösning på ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem.

Jag har tidigare i en motion föreslagit att traktor med släpvagn skulle förses med en skylt med ordet TRAKTOR eller liknande som visade att det gäller ett sådant långsamtgående fordon. Förra året tog utskottet tydligen hänsyn till motivet i motionen och ansåg att en väsentlig trafiksäkerhetsfråga berördes däri. Utskottet fann det emellertid praktiskt omöjligt att genomföra det förslag som då framfördes. I årets motion har vi därför tagit hänsyn härtill och föreslagit att skylten utformas på ett sätt som inte kan ge anledning till de invändningar som förra året framfördes av utskottet. Vi har i motionen anfört att vi vill överlämna åt Kungl. Maj:t att närmare bestämma hur skylten skall utformas — det väsentligaste var att dessa speciellt farliga trafikfordon på våra vägar utmärktes på något sätt. Utskottet säger nu: »De nämnda praktiska invändningarna synes i viss mån gälla även det nu framförda förslaget.» Jag har svårt att förstå att det verkligen skall behöva råda tveksamhet om hur detta skall ordnas. Jag är emellertid tacksam för att utskottet även denna gång har sagt att utskottet dock har »förståelse för motionens syfte och vill ånyo understryka att problemen med de långsamtgående fordonen bör ägnas uppmärksamhet». Detta har sagts tidigare och jag vill nu endast uttala den förhoppningen att någon tar initiativ till att verkligen lösa detta viktiga problem. Om riksdagen sedan inte vill besluta i enlighet med ett eventuellt förslag må det vara hänt — huvudsaken är att något händer på detta område. För att freda mitt samvete skulle jag ha velat yrka bifall till motionen, men jag har blivit uppmärksamgjord på att det tekniskt inte är möjligt, eftersom det skulle ha krävt att det också hade funnits en lagtext. Fördenskull, herr talman, kan jag alltså inte yrka bifall till motionen, men jag har med dessa ord velat kraftigt understyrka att det är angeläget att det verkligen sker någonting på detta område.

Herr talman! Under denna punkt behandlas motionerna 184 i första kammaren och 228 i andra kammaren. Det är med glädje jag konstaterar utskottets positiva skrivning när det gäller den del av motionen i vilken vi begär utredning om samordning och förenkling av företagarnas uppgiftsoch uppbördsskyldigheter. Riksdagen har ju redan 19653 i skrivelse till Kungl. Maj:t anhållit om en utredning kring detta problem, men det tycks ibland vara svårt att få i gång regeringens utredningsmaskineri. När regeringen vill, kan ett förslag läggas fram för riksdagen utan att det har redovisats någon normal utredning eller remissbehandling, men när motionärer och utskott begär en förhållandevis enkel utredning om att lätta en arbetsbörda som har pålagts en viss grupp i samhället, då går det inte lika snabbt. Utskottet har sagt att det inte finner en förnyad framställning i denna fråga påkallad men förutsätter att en sådan kommer att göras »utan onödig tidsutdräkt». För den som från företagarhåll får höra, hur pressade företagarna känner sig av allt detta arbete, som inte bara orsakar dem extra besvär, utan också kostnader, förefaller det angeläget att en ändring snart kommer till stånd. Utskottets negativa inställning till kravet på en utredning och förslag till ersättning för företagarnas uppgiftsoch uppbördsskyldigheter förefaller ganska svårförståelig. Det har tidigare framlagts siffror och utredningar om vilka kostnader arbetet medför för företagarna, och dessa siffror visar att arbetet kräver betydligt mer än vad som kan vara rimligt. Utskottet säger att företagarnas skyldigheter att lämna uppgifter inte i princip avviker från dem som åvilar varje medborgare. De arbetsuppgifter som samhället ålägger medborgarna drabbar också företagarna som privatpersoner. När det allmänna tidigare har tillerkänt företagarna viss ersättning för en del av arbetet — nämligen arbetet med uppbörden av omsättningsskatt — förefaller det som om logiken bjuder att samma fastslagna princip skulle gälla även för detta arbete. För staten betyder en sådan ersättning ganska litet, men för de enskilda företagarna blir kostnaderna betungande. Detta avsteg från redan fastslagna principer förefaller företagarna vara en svårförståelig orättvisa mot just deras speciell grupp i samhället. Vem mer än staten kan ålägga en viss människa elier grupp människor att utan ersättning utföra kostnadskrävande extraarbete för sig? Staten har visat sig ha denna makt, men det förefaller föga värdigt samhället att bruka sin makt på ett sätt som innebär en uppenbar orättvisa gentemot en minioritetsgrupp i samhället. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till reservationen av herr Eric Gustaf Peterson m.fl.

Herr talman! Som herr Thylén sade är detta inte någon ny fråga. Redan för två år sedan beslöt riksdagen i enlighet med beredningsutskottets förslag att hemställa, att en utredning om förenkling av uppgiftsskyldigheten kom till stånd. Jag vill understryka vad som har sagts här om angelägenheten av att den verkligen kommer till stånd. Det har väl framkommit att det kanske är för tidigt att vänta att beslutet skulle vara effektuerat efter två år och att man får vänta ytterligare några år, men vi är mycket intresserade av att veta, hur lång väntan blir. Om angelägenheten av en utredning tror jag inte vi har delade meningar. Den andra delen av den motion som behandlas i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 4 i år gäller ersättning för det arbete som åläggs vissa grupper i samhället i samband med uppgiftsskyldighet och uppbörd av olika former av skatt. Jag skall inte här anföra de motiveringar som finns för detta krav, utan jag skall nöja mig med att hänvisa till de synpunkter som jag anförde i kammardebatterna både förra året, året före och t.o.m. ytterligare ett år förut, som klargör att arbetet skulle bli betydligt dyrare om det sköttes på vanligt sätt. Vad jag skulle vilja säga ett par ord om är den obotfärdiges förhinder som man tycker sig se inför det rättvisekrav som har rests. Jag tycker det är ett demokratiskt krav att staten är med om att betala kostnaderna när den gör en beställning av en åtgärd hos någon grupp i samhället. Jag kan inte finna det förenligt med några av de principer på vilka vårt allmänna rättsmedvetande och samhället bygger att man skulle underlåta att betala kostnaderna i detta fall; annars är det risk att man faller för frestelsen att tycka att det går bra att lägga ytterligare bördor på denna kategori, eftersom det har gått bra hittilldags. Jag anser, herr talman, att det är samhällets skyldighet att täcka de kostnader som uppstår i detta sammanhang. Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 4.

Herr talman! Den omfattande ockerverksamheten har vid olika tillfällen påtalats här i riksdagen. Krav har framställts om utredning i syfte att kartlägga vilka åtgärder som lämpligen bör vidtas mot ocker vid försträckning. Riksdagen har avslagit dylika motionsframstötar med motivering att en utredning inte skulle kunna leda till några effektiva åtgärder på området. Föreliggande motion nr 104 i denna kammare har av utskottsmajoriteten avstyrkts med motivering »att såvitt utskottet kunnat finna har emellertid sedan frågan senast behandlats av riksdagen icke inträffat något som bör föranleda ändrat ställningstagande = till spörsmålet om utredning». Vidare pekar utskottsmajoriteten på att bestämmelserna i brottsbalken 9 kap. 8 5, vilken trätt i kraft den 1 januari 1965, innebär en viss skärpning av vad som tidigare gällt beträffande ocker så till vida som för grov brottslighet stadgats ett minimistraff av sex månaders fängelse. Straffskärpningen kan särskilt antagas få betydelse vid yrkesmässigt ocker. Utskottsmajoriteten menar att det inte inträffat något nytt sedan riksdagen senast tog ställning till liknande motionskrav men jag anser inte att detta är tillräckligt bärande. Varje riksdag skall vara suverän; d.v.s. fri och obunden i förhållande till tidigare ställningstaganden. Däremot anser jag att en straffskärpning är ett motiv som kan accepteras. Dock menar jag att den nuvarande << lagstiftningen gentemot ockerverksamhet, jag inräknar givetvis straffutmätningen, inte är helt tillfredsställande. Även om jag är medveten om de stora svårigheter som föreligger för att komma till rätta med ockerverksamheten bedömer jag dem dock inte så stora att de utgör ett hinder för att försöka avhjälpa rådande «missförhållanden. Ockerverksamheten är en kräftböld i dagens samhälle och bör bekämpas med effektiva medel. För att få en klarare bild av verksamhetens omfattning och av de former under vilka den äger rum är det enligt min och utskottsreservanternas mening nödvändigt med en allsidig utredning. Denna bör i så fall överväga hur en effektiv kontroll och tillsyn av all yrkesmässig utlåning skall bedrivas samt undersöka om skäl finns för en översyn av nuvarande straffbestämmelser i fråga om ocker. Utredningen bör med andra ord syfta till att söka komma till rätta med den s.k. grå kreditmarknaden, en marknad där mången går under i ekonomisk misär och där många mänskliga tragedier förekommer. Ockraren är en samhällsparasit och hans skadliga verksamhet bör effektivt bekämpas; det är en samhällsangelägenhet av stora mått. Herr talman! Det skulle föra alldeles för långt att exempelvis berätta om hur en ockrare bedriver sin verksamhet eller hur han utnyttjar medmänniskornas trångmål och oförstånd. Jag kan för övrigt hänvisa de ärade kammarledamöterna till vad jag i tidigare ockerdebatter anfört när jag nu kort och gott vill yrka bifall till den vid allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 5 fogade reservationen av herr Skoglösa m.fl.

Herr talman!

Utskottet avstyrker motionen därför att det bedömer förutsättningarna för en utredning och kartläggning av den grå kreditmarknaden som en omöjlig uppgift, helt enkelt därför att den tvivelaktigaste delen av denna marknad opererar under jord. Det är också tvivelaktigt om något skulle vinnas med den av reservanterna ifrågasatta kontrollen av all yrkesmässig utlåning. Sannolikt skulle den få till följd att de mest frigjorda i branschen, de mest brottsligt inriktade, helt mörklade sin hantering. Här har redan sagts att straffbestämmelserna för ockerbrott har skärpts under 1965. Det är emellertid inte troligt att straffbestämmelserna spelar någon avgörande roll. Det verkliga straffet för en ockrare är att bli avslöjad som ockrare.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

Herr talman! I de motioner som nu behandlas har vi aktualiserat ett förhållande på filateliens område. Vi framhåller i vår motion filateliens stora utbredning i vårt land, dess värde som en trevlig och stimulerande hobby för alla åldrar och som gemenskapsfaktor inom familjen. Enligt en tidningsuppgift skulle det finnas mellan en och två miljoner filatelister och frimärkssamlare i vårt land. Många investerar stora summor i frimärken, vilket ger postverket betydande inkomster. Enbart vid postens filateliavdelning i Stockholm gav försäljningen förra året flera miljoner kronor. Lägger man därtill alla poststationer i det övriga landet kommer man upp till åtskilliga miljoner. Det är emellertid ett starkt irritationsmoment bland filatelisterna att postverket vid försändelse av bl.a. paket och postanvisningar återtar av avsändaren betalda frimärken. Märkena säljs sedan en andra gång som s.k. postklipp. Här bör en ändring komma till stånd. I Schweiz med flera länder placerar man frimärket på paketen och i USA sättes frimärkena på mottagardelen av postanvisningarna. Utskottet har inhämtat yttrande över motionerna från poststyrelsen och Sveriges filatelistförbund. Poststyrelsen redovisar i sitt yttrande de regler som nu gäller, dock utan att förorda avslag på motionen.

Herr talman! I detta utskottsutlåtande behandlas en motion som har avlämnats av fröken Ljungberg och mig i denna kammare och herrar Åkerlund och Enarsson i första kammaren. I motionen hemställer vi att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte begära en utredning av frågan om krav på tjänstekort för sådana kommunala och statliga befattningshavare som i sin dagliga verksamhet har att göra hembesök hos åldringar och handikappade. Att införa ett sådant krav skulle vara en icke oväsentlig förebyggande åtgärd vid bekämpandet av brott mot åldringar och handikappade. Utskottet delar vår uppfattning att sådana befattningshavare bör vara försedda med tillförlitliga tjänstekort liksom också att de personer som skall skyddas bör vara informerade därom, så att de verkligen kräver legitimation av besökaren. Vad informationen beträffar får man väl hoppas att den broschyr som nu rikspolisstyrelsen utarbetat med råd och anvisningar till pensionärer skall genom medverkan från olika håll nå ut till alla dem det gäller. Men även om sådan information är värdefull i och för sig, hjälper inte uppmaningen att begära legitimation av besökaren om personer i legala ärenden icke kan förete den handling det gäller. En tjänsteman inom socialvården som saknar tjänstekort kan då — och med rätta — helt enkelt bli avvisad. Utskottet säger att kravet på tjänstekort för de statliga tjänstemännens del torde vara väl tillgodosett. För min del tycker jag inte att man kan säga det så länge inte alla statstjänstemän som arbetar inom det sociala området ute på fältet har en sådan handling. Jag vet att det finns både socialvårdskonsulenter och barnavårdskonsulenter som saknar tjänstekort. Beträffande kommunala befattningshavare, för vilka länsstyrelsen har att utfärda tjänstekort, anser utskottet att socialstyrelsens cirkulärskrivelse = till länsstyrelserna har haft åsyftad effekt. Man grundar denna sin uppfattning på att beställningar av s.k. plastlamineringar — korten dras över med en plastmassa, vilket utförs centralt hos rikspolisstyrelsen — kontinuerligt inkommer från länsstyrelserna och att frekvensen har ökat efter socialstyrelsens cirkulärskrivelse. Enligt de uppgifter som jag har erhållit från rikspolisstyrelsen vet man visserligen att en ökning av beställningarna har skett, men frånvaron av statistik gör att man inte kan ange orsaken till denna ökning. Det är nämligen inte säkert att det alltid rör sig om nyutfärdade tjänstekort, eftersom korten skall förnyas inom fem år efter utfärdandet. Det kan dessutom vara fråga om kort som inte ursprungligen varit laminerade och som nu insändes för en sådan behandling. Därför tror jag inte att det är befogat att dra alltför långtgående och optimistiska slutsatser enbart av beskedet att beställningarna har ökat. Faktum är att det finns länsstyrelser som är mycket negativa till utfärdandet av tjänstekort. Därtill kommer att långtifrån alla befattningshavare inom här berörda kategorier vet att de bör begära en sådan handling. Det råder kort sagt förvirring på detta område, och den nuvarande situationen är långtifrån tillfredsställande. Jag tror inte att det blir någon reda på det hela förrän det kommer att föreskrivas att varje person som arbetar i socialvårdens tjänst skall förses med tjänstekort eller motsvarande handling. Utskottet pekar på de åtgärder som hittills vidtagits och sådana som är att vänta beträffande utformningen av tjänstekorten. Utskottet säger att de »bör leda till att motionärernas önskemål blir i väsentlig mån tillgodosedda». Jag skall gärna erkänna att det är en mycket välvillig skrivning. Det kan också hända att våra önskemål blir tillgodosedda längre fram i tiden, men det kan dröja åtskilliga år innan så sker. Det gäller ju att så snart som möjligt följa upp vad rikspolisstyrelsen har rekommenderat i sin broschyr för att skapa större trygghet åt gamla och handikappade, och jag tror faktiskt att man snabbare skulle nå fram till ett resultat beträffande tjänstekorten om utskottet hade biträtt vår framställning om en utredning. Visserligen brukar utredningar ta lång tid, men i detta fall finns redan samlat så mycket material att det endast skulle bli fråga om en begränsad utredning som snabbt skulle leda till resultat. Herr talman! Jag har inte något yrkande, men jag har inte velat underlåta att anföra min uppfattning i denna fråga.

Herr talman! Vi som motionerat i denna fråga är ense med utskottet om att det är nödvändigt med lagregler om skydd för äldre skeppsvrak. Vi tycker dock inte att det föreliggande propositionsförslaget förenklar gällande lagstiftning, utan anser att det snarare gör lagstiftningen mer differentierad eller, om man så vill, mer splittrad. Då emellertid utskottet i rätt stor utsträckning tagit ad notam den kritik vi framfört i motionerna och i viss mån försett lagförslaget med sådana anvisningar för lagens tillämpning att våra synpunkter åtminstone delvis beaktats, så har jag inget yrkande.

Herr talman! Jag tror att kammarens ledamöter håller mig räkning för att jag inte ofta besvärar kammaren med anföranden. Men det ärende som nu behandlas måste jag, mot bakgrund av en ingående kännedom om förhållandena, betrakta såsom så angeläget, att jag måste säga några ord. Jag tror att statsmakterna håller på att göra ett fullkomligt misstag, om de bromsar den goda utveckling som vi har haft anledning att förvänta oss inom ramen för patentoch registreringsverkets verksamhet. Förhållandena vid patentverket beträffande behandlingen av patentansökningar måste betraktas som klart otillfredsställande. Balansen av icke avgjorda ansökningar är för närvarande cirka 62 000. För näringslivet är detta förhållande helt oacceptabelt. Det medför betydande hinder för en ekonomiskt sund användning av de värden som ligger i uppfinningar, för vilka patent sökts. Det kan inte vara riktigt att det skall dröja genomsnittligt mellan fyra och fem år innan en vanlig patentansökan blir slutbehandlad och för de viktigare ärenden, som också behandlas av besvärsavdelningen, cirka tio år, allra helst som hela tiden för ärendenas behandling ingår i den totala skyddstiden om 17 år. Det är känt att det finns sökande som med tillfredsställelse ser att behandlingstiden är så lång som möjligt; det gäller ofta fall där vederbörande är medveten om att patent inte kan beviljas. Det torde vara ett samhällets intresse att tillse att de oberättigade hinder för andra näringsidkare, som sådana ansökningar ofta medför, utan onödigt dröjsmål undanröjes. Jag är t.o.m. så angelägen om att understryka detta att jag nära nog skulle vilja beteckna ansökningar av detta slag som rena bluffansökningar. Utskottets skrivning med den där lämnade uppgiften om att medel för vissa nya tjänster beräknats är visserligen riktig, men detta kan inte påverka situationen i sådan riktning att balansen av oavgjorda ärenden kommer att minska. I reservationen 1 förtydligas uppgiften om de nya tjänster, som planeras tillkomma, till en tjänst som byrådirektör och tre tjänster som kontorsskrivare, vilka samtliga avser patentkansliet. Det förtjänar emellertid påpekas att tjänsten som byrådirektör och i varje fall en av kontorsskrivartjänsterna syftar till mötande av det merarbete som den nya patentlagens förslag om offentliggörande av ansökningar inom 18 månader beräknas medföra. De övriga två tjänsterna avser närmast en form av rationalisering i fråga om förarbeten beträffande företrädesvis enkla uppfinningar. Samtliga tjänster hänför sig emellertid till patentkansliet och inte till granskningsavdelningen. Det väsentliga personalbehovet föreligger för själva granskningsarbetet. Utan en ytterligare förstärkning av granskningsavdelningarna antages balansen av oavgjorda ansökningar komma att stiga till cirka 72000 vid ingången av år 1969. Om den gemensamma nordiska patentlagens verkningar då får beräknad effekt, kan en minskning av balansen förmodas medföra en nedgång till cirka 66 000 oavgjorda ansökningar år 1974. Därefter beräknas balansen dock åter sakta börja stiga. Den balans om cirka 62 000 oavgjorda ansökningar, som redan måste anses vara helt otillfredsställande, skulle alltså utgöra ett bottenläge, sett åtminstone på tio års sikt. Dessa uppgifter har inhämtats från ansvarig bedömare vid patentverket, och man har tagit hänsyn både till rationaliseringsverksamheten och till den nya patentlagens verkningar. Även om denna bedömning skulle visa sig vara något pessimistisk, står det dock klart att en förstärkning av resurserna är absolut nödvändig. Även reservanternas förslag ligger uppenbart i underkant. Det bör starkt framhållas att näringslivet betalar för en fullgod service, men får en klart otillfredsställande sådan från patentverket. Verket inser detta och har oupphörligt begärt att en förstärkning av resurserna skulle medges, samtidigt som en rationalisering genomföres. Att under sådana förhållanden belasta näringslivet med kraftigt ökade avgifter utan att balansen av oavgjorda ansökningar betydligt nedbringas måste anses direkt oskäligt. Jag är angelägen att påpeka att den verksamhet som bedrives för granskning av patent helt och hållet betalas av patentansökarna själva. Det är inte fråga om att man får något gratis av samhället. Om patentverket skulle ha erhållit allt vad verket begärt enligt de petita som avgivits och som redovisas i statsverkspropositionen, beräknas ett underskott på cirka en halv miljon kronor uppstå. Nu har man emellertid prutat mellan 1 och 2 miljoner kronor. Redan därigenom skulle det alltså bli ett teoretiskt överskott, och även om patentverket får de ökade anslag som vi motionärer har föreslagit, så skulle ett överskott uppstå. Härtill kommer att det har aviserats en höjning av avgifterna från 1 juli i år. Det har antytts att denna avgiftshöjning skulle komma att innebära en fördubbling av ansökningskostnaderna, från 200 till 400 kronor. Eftersom det årligen kommer in :ca 20 000 patentansökningar, skulle enbart höjningen av ansökningsavgiften medföra inkomstökningar för verket på cirka 4 miljoner kronor. Då därtill kommer att de årliga förnyelseavgifterna också kraftigt skulle ökas, blir det — om dessa linjer fullföljes vilka hittills endast kunnat anas — en förstärkning av verkets ekonomi med mellan 5 och 10 miljoner kronor. Under sådana förhållanden anser jag det angeläget att kraftigt påtala den fullkomligt felaktiga politik som samhället driver genom att inte ställa resurser till förfogande för patentverket. Man borde åstadkomma en minskning av eftersläpningen som föreligger i fråga om oavgjorda ansökningar. Denna eftersläpning blir annars fullkomligt oefterrättlig. Herr talman! Jag har med detta velat klart säga ifrån att det sannerligen inte finns anledning att vara snål på det sätt som man här varit från departementets och utskottsmajoritetens sida, allra helst som detta ur budgetsynpunkt inte har någon samhällsekonomisk betydelse. Eftersom näringslivet betalar och kommer att betala mer än vad som behövs för att klara de tjänster som behövs och det för närvarande finns möjlighet att anskaffa ingenjörspersonal för granskningsarbetet kan jag inte begripa varför man intar en avvisande ståndpunkt. Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 1, som innebär att patentverket får en del av den förstärkning som är nödvändig för att åstadkomma en minskning av eftersläpningen av granskningen och behandlingen inom besvärsavdelningen.

Jag är därför alldeles övertygad om att de förhållanden som ett accepterande av reservation 1 skulle medföra ligger helt och hållet inom ramen för en försiktig bedömning av det behov av förstärkning jag här påtalat. Herr talman! Jag yrkar enträget bifall till reservationen.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Löfgren anfört att eftersläpningen av patentmål ökat år från år, och jag vill gärna understryka att detta utgör en oroväckande utveckling. Praktiskt taget varje år beslutar riksdagen om en förstärkning av patentverket genom ökad personal och andra åtgärder; mot särskilt arvode har verket fått anställa folk som handlagt patentmål. Man har alltså på olika sätt försökt få bukt med de svårigheter som utvecklingen medfört, men trots detta har bristen på balans bara ökat och ökat. I det förslag som Kungl. Maj:t nu har underställt riksdagen föreslås också en personalökning med tre byrådirektörer, en amanuensoch sju biträdesbefattningar. Man kan naturligtvis diskutera i det oändliga om detta är tillräckligt eller inte och man kan vara lika pessimistisk som herr Löfgren. Man bör emellertid beakta att det för närvarande pågår en utredning om rationalisering, varvid meningen är att försöka lägga fram ett rationaliseringsprogram för de närmaste fem åren. Jag vågar inte vara lika säker som herr Löfgren på att det kommer att ge ett negativt resultat; i så fall skulle rationaliseringen i och för sig vara meningslös. Avsikten är att genom rationaliseringsåtgärder försöka utnyttja arbetskraften effektivare, givetvis med den komplettering av personalen som visar sig nödvändig. Det är, herr talman, inte ett uttryck för bristande intresse för sakfrågan när statsutskottet avstyrker motionen, utan vi vill se helheten mot bakgrunden av det rationaliseringsprogram som skall utarbetas och med utgångspunkt därifrån få göra våra bedömningar.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

Herr talman! Jag känner väl till de uppgifter som herr Lindholm lämnade om den femårsplan för rationalisering som finns inom patentverket — jag har haft nära kontakter med verket. Från näringslivets sida anser vi förhållandena så oefterrättliga att något måste göras, och om det råkar vara så att en av andra kammarens ledamöter har praktisk erfarenhet från detta område bör han också redogöra för denna. Jag hoppas därför att kammarens ledamöter håller mig räkning för att jag öppet gör det. Jag har inte bara mina uppgifter från patentverket utan även från patentsakkunniga inom ombudskåren som handlägger ärenden för näringslivet. Man säger där att man hyser den största respekt för de åtgärder som på senare år har vidtagits inom patentverket för att effektivisera arbetet. Man beundrar strävandena att upprätthålla de noggranna kraven på granskningen som ställes från svensk sida. Skulle den nya patentlagstiftningen verkligen genomföras i den anda som förslaget innebär kommer ännu större noggrannhet att krävas vid granskningen, eftersom patentansökningar då inte kan släppas igenom lika lätt som hittills. Den något mildare bedömningen har väl berott på att vi inte haft en motsvarande lagstiftning inom andra skyddsområden — jag tänker närmast på mönsterskyddslagstiftningen. Nu kommer vi förmodligen att få en ny mönsterskyddslagstiftning, och då finns det anledning att skärpa kraven på vad som skall vara uppfinningshöjd. Det ligger därför enligt min mening en stor risk i att rationalisera på ett sådant sätt att man helt enkelt låter ansökningarna slippa igenom med mindre noggrann granskning. Herr Lindholm måste vara medveten om att det finns något som heter arbetstidsförkortning. även granskarna på patentverket har nu kortare arbetstid än förr. Antalet ansökningar stiger samtidigt kraftigt för varje år. Om man då inte ökar resurserna är det självklart att eftersläpningen blir större för varje år. Yttrandet från herr Lindholms sida att eftersläpningen tydligen blir allt större även om antalet tjänster ökas skulle kunna tolkas som en förtäckt anmärkning att personalen inte arbetar effektivt. Man säger emellertid på erfaret patentbyråhåll, och jag har velat bekräfta det här, att patentverket har gjort kraftiga ansträngningar för att effektivisera arbetet. De olika tjänster som patentverket har fått och som herr Lindholm räknade upp gäller inte granskningsavdelningen vid patentavdelningen, och det är den vi talar om nu. Jag har inte berört vare sig varumärkesavdelningen eller bolagsregistret utan har inskränkt mig till att nämna eftersläpningen i granskningen av patentansökningar. Om det läggs fram ett förslag som är så måttfullt tilltaget, att det inte finns någon som helst risk för att vi skjuter över målet med hänsyn till kommande rationaliseringar och den nya patentlagens verkningar, är det egendomligt att man kan säga att det inte räcker med detta förslag, om vi måste vara så pessimistiska som jag är, utan att helt andra åtgärder måste vidtas. Jag är säker på att de åtgärder som mitt och reservanternas förslag innebär bara är en början till åtgärder som vi kommer att tvingas vidta för att Sverige inte skall skämma ut sig internationellt som ett underutvecklat land i fråga om granskningen av patentansökningar. Viktiga patentansökningar som går till besvärsavdelningen kan bli liggande för behandling i patentverket under mer än halva patenttiden. Herr talman! Med detta anförande har jag velat klargöra min inställning. Jag är beredd att gå i svaromål på vilken som helst anmärkning mot mitt anförande — jag vet vad jag talar om.

Herr talman! Jag har inte i mitt förra anförande på något sätt förordat en sänkning av kraven på granskning en av patentansökningar. Om någon har fått det intrycket av mitt anförande, måste det bero på att jag har uttryckt mig otydligt. Det är uppenbart att vi alltjämt måste ställa stränga krav på granskningen, eftersom en minutiös granskning är nödvändig om rättvisa skall kunna iakttas. Sedan vill jag säga att mitt förra anförande inte innebar några förtäckta anmärkningar. Jag konstaterade bara att verket hade fått en betydande personalökning och betydande resurser för anställande av extra personal under senare år men att eftersläpningen har ökat trots dessa insatser. Med hänsyn till denna trend är det naturligt att man liksom andra som har studerat detta problem knyter vissa förhoppningar till att ett rationaliseringsprogram skall leda till en effektivare behandling och att avgörandet av en patentansökan inte skall behöva dröja så länge som herr Löfgren nämnde. De fem tjänster som herr Löfgren — om jag minns rätt — föreslagit utgör på intet sätt något bidrag till en lösning av de problem som här föreligger. Däremot kan vi hysa vissa förhoppningar om att rationaliseringsprogrammet för de närmaste fem åren skall ge vissa anvisningar om hur man kan komma ur de svårigheter som nu råder. Den gamla formen har ju visat sig vara mindre tillfredsställande, eftersom eftersläpningen tycks ha ökat i samma takt som personalen och övriga resurser inom verket.

Herr talman! Jag tycker att vi bör sätta tingen på sin rätta plats. Herr Lindholm säger att jag begär ytterligare fem tjänster. Han säger också att det har givits stora anslag för extrapersonal. Ja, man ger 40 000 kronor mer till extra arvodespersonal för det kommande budgetåret och tror att verket skall kunna upprätthålla samma omfattning som tidigare av extraperso nalens insatser, fastän de 40 000 kronorna mer än väl går åt till avlöningsökningar åt extrapersonalen. I motionen och reservationen har, utåver de fem tjänsterna plus en tjänst på besvärsavdelningen, också begärts 300 000 kronor för extra arvodespersonal. Även om det tidigare inte har varit möjligt att anställa personal på de tjänster som funnits, så vet herr Lindholm lika bra som jag att förhållandet i dag är ett helt annat. Patentverket kan skaffa sig dugande ingenjörspersonal till extra arbetsinsatser om anslaget höjs med 300 000 kronor. I övrigt måste verket ha tjänster för att kunna anställa yngre ingenjörer, som verket kan ha glädje av i längden. Ingen vill gärna ta en tillfällig tjänst i patentverket om han inte vet att han kan få stanna kvar, och det tar lång tid innan en ingenjör blir upplärd. Sedan vill jag påpeka — om det inte redan är känt för dem som nu pläderar på annat sätt — att man inte kan sätta okunniga människor att försöka rationalisera arbetet. Under den tid rationaliseringsarbetet skall pågå kommer det att kräva medverkan av erfarna granskare, som skulle ha hunnit göra mer åt granskningsarbetet än andra hinner göra under inlärningsoch upparbetningstiden när det nya granskningsförfarandet införs. Följaktligen blir det en nedgång i arbetsintensiteten under den tid då rationaliseringen läggs upp. Man är inom verket helt införstådd med att detta är angelägna uppgifter som måste utföras. Jag tror inte vi kan komma någonstans, om vi inte påpekar att det som departementet och utskottet har föreslagit är tokigt — jag säger det rent ut, sedan får andra framföra en annan uppfattning. Får jag tillfälle att komma igen i dessa frågor här i kammaren, är jag säker på att herr Lindholm och andra kommer att ge mig rätt i att det hade varit riktigt att vi i år hade slagit in på en väg som kunde leda till en minskning av den eftersläpning inom patentverket som vi alla anser oefterrättlig.

Herr talman! Vi är nu framme vid årets boxningsmatch, för att använda ett uttryck som förekom i pressen häromåret. Vi har ju i riksdagen alltid haft en mycket livlig, för att inte säga lidelsefull debatt om boxningens vara eller inte vara, och vi lär få något av det också här i dag. Det har onekligen visats allt större intresse för denna fråga, och det har från åtskilliga håll rests alltmer bestämda krav på att man måste komma fram till en annan ordning på detta område. Diskussionen har väl då närmast gällt den professionella boxningen. För min del anser jag det angeläget att understryka att det enligt min mening är en betydande skillnad mellan den professionella boxningen och amatörboxningen både vad beträffar riskerna och i fråga om bedömningen av dessa verksamheter som sådana. Jag måste för min del säga, att jag har blivit alltmer övertygad om att det knappast är förenligt med ett kultursamhälle att medge lega liserad misshandel inom boxningsringen. Man kan fråga sig, om det verkligen skall vara tillåtet att slå en motståndare sönder och samman innanför ringen, medan en kanske till och med ganska lätt örfil utanför ringen kan 1leda till att vederbörande straffas. Därtill kommer — och det är det väsentliga i sammanhanget — de midicinska synpunkterna och de oerhörda risker som den professionella boxningen innebär och som det enligt min mening inte finns anledning att tolerera i längden. Jag är som sagt angelägen om att stryka under att jag anser att det föreligger en väsentlig skillnad mellan den professionella boxningen och amatörboxningen. Enligt min mening kan det inte finnas någon anledning att förbjuda amatörboxningen, och krav på sådant förbud har ju inte heller rests eller aktualiserats i detta sammanhang. Men vad man har att ta ställning till är, eftersom motioner återigen har väckts om att inte någon del av idrottsanslaget skall gå till Svenska boxningsförbundet, frågan huruvida statsmakterna skall genom anslag uppmuntra denna verksamhet. Jag vill gärna säga att jag länge har känt mig tveksam på denna punkt, och jag är också en aning tveksam i dag, när jag företräder den uppfattning som framgår av reservationen 2 a. De medicinska risker som föreligger också inom amatörboxningen gör det mycket tveksamt, om samhället verkligen skall med anslag uppmuntra den verksamheten. Det skulle kunna åberopas åtskilliga medicinska experter som har framhållit riskerna också inom amatörboxningen. Även om dessa risker inte är så stora och så påfallande som de är inom den professionella boxningen måste man undra, om man helt kan negligera dessa synpunkter. Jag är medveten om att läkarexpertisen här har framfört olika synpunkter. Det finns läkare som inte bedömer detta problem så allvarligt, men jag anser i alla fall att det är mycket tveksamt om samhället skall lämna detta stöd, och därför har jag anslutit mig till reservationen 2 a som jag ber att få yrka bifall till. Jag tycker att det finns anledning att med tillfredsställelse notera, att idrottsanslaget enligt Kungl. Maj:ts förslag nu kommer att höjas med 3 miljoner kronor. Det är mycket värdefullt att en sådan höjning sker, och mittenpartierna som sedan många år tillbaka med kraft framfört kravet på högre anslag till idrotten har anledning att notera höjningen med särskild tillfredsställelse. Man får emellertid komma ihåg att det finns stora krav från de olika organisationer som sysslar med idrott, och man måste också understryka att det från såväl folkhälsosom många andra synpunkter skulle vara ytterst värdefullt, om idrottsrörelsen kunde ges ett ännu starkare stöd än det som väl nu kommer att beslutas via den statliga budgeten. På grundval av en motion av herr Sundkvist m.fl. har vi reservanter förordat att idrotten tillföres mera pengar på så sätt, att det genom penninglotteriet ordnas ett speciellt lotteri, förslagsvis av typen teaterlotteriet.

Ett lotteri av teaterlotteriets typ och med ett lottpris på 100 kronor skulle som sagt kunna ge ytterligare 6 miljoner kronor, som skulle kunna tillföras fonden för idrottens främjande.

Vi som företräder reservationen har inte sett saken på det sättet. Teaterlotteriet brukar ju säljas slut på några få dagar. Det har mötts med ett utomordentligt stort intresse, och jag är liksom motionärerna övertygad om att ett idrottslotteri av teaterlotteriets typ skulle locka nya stora grupper av lottköpare. På det sättet skulle det inte behöva bli någon konkurrens mellan de olika kulturaktiviteternas och idrottsrörelsens behov av medel. Det skulle vara utomordentligt värdefullt om riksdagen genom att hos Kungl. Maj:t hemställa om ett sådant lotteri ville ge idrottsrörelsen ytterligare ett handtag. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall även till reservationen 2 b.

Herr talman! Frågan om det allmännas stöd åt boxningen är en gammal bekant för riksdagen. Den kommer upp varje gång vi behandlar statens bidrag till idrottsrörelsen. Om anslaget till idrotten råder det inga egentliga meningsskiljaktigheter utom möjligen beträffande beloppets storlek. I år har anslaget uppräknats med 3 miljoner och är nu uppe i nära 26,4 miljoner. Om denna summa råder det enighet. Vi är alla överens om idrottens stora betydelse för ungdomens fostran och sysselsättning. Det gamla mottot »En sund själ i en sund kropp» måste alltfort hållas i helgd av idrottens folk. I de olika ungdomsorganisationerna — förutom de sportsliga har vi de nykterhetsbetonade, de ideella och kristna, de studieinriktade, de scoutingbetonade och många andra — finns det många tusen frivilliga oavlönade ledare. Dessa rörelser bör alltfort, även för sin ledarutbildning, kunna räkna med stöd av det allmänna. Då möjligheter härtill finns bör de också få ökade bidrag. På denna punkt kommer också boxningen in, eftersom för idrottens del Riksidrottsförbundet brukar fördela anslaget mellan de olika delförbunden. Under åtskilliga år har en stor minoritet inom statsutskottet framfört den åsikten, att av detta anslag ingen del bör ges åt boxningssporten på grund av dess medicinska skadeverkningar. Från utskottsmajoritetens sida kommer det på nytt att uttalas betänkligheter mot att riksdagen skall föreskriva vilka idrotter som skall få anslag. Men om man, som vi reservanter, anser att boxningen är skadlig, så måste väl också riksdagen ha rätt att framföra denna mening om att vägra ge anslag till denna gren. Något annat vore väl orimligt. Säkert kommer det också att sägas, att det här är fråga om amatörboxning och icke om professionell boxning. Visst är det så. Men utan amatörboxning skulle det säkert inte finnas någon professionell boxning; den förra är en förutsättning för den senare. Om boxningens hälsorisker skall jag inte orda mycket. Endast några få synpunkter. I sitt yttrande över docent Bengt Naumanns betänkande säger medicinalstyrelsen, att »den professionella boxningen är en icke önskvärd företeelse på grund av de bestämda hälsorisker, som är förenade därmed.

Men boxningen är den enda sport som har till syfte att skada. Det är inte en olycka, när en av kämparna slås till golvet; det är kulmen på kampen. Förekommer något ojust vid annan idrott så blir det utvisning och bestraffning. Om Bosse Högberg-matchen för ett år sedan skrev en veckotidning sålunda: »Det är den mest skoningslösa match som någonsin har utkämpats i en svensk ring! Med krossad käke får Bosse ta emot det ena dråpslaget efter det andra. Fyra gånger blir han nedslagen — men varje gång reser han sig på slaka, darriga, tappra ben!» — »Ruskigt och brutalt», skriver en annan sportreferent. »Javisst! Boxning är ruskig och brutal!» Man skulle kunna tillägga att Bosse Högberg nyligen ånyo gick en match där utgången blev den motsatta; nu slogs motståndaren ned och misshandlades fruktansvärt. Ingemar Johansson, som bör veta vad han talar om, har nyligen sagt: »Boxningen blir farligare och farligare. Boxarna blir starkare och snabbare. Men hjärnan som skall ta emot smällarna blir inte starkare. Den dag kommer då de kan slå ihjäl varann med ett enda slag!» Ett enda citat till: »Vid en konferens, anordnad av inrikesdepartementet, yttrade docent Naumann: »Jag har bara utrett läget och kunnat konstatera att det finns ett par hundra skadade boxare i vårt land och ett tiotal ringvrak. Enligt vad jag kunnat konstatera har ingen svensk klarat en proffskarriär utan att få men därav.» Herr talman! Med stöd av det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid punkten fogade reservationen 2 a. Jag yrkar också bifall till reservationen 2 b, som gäller särskilt rikslotteri för idrotten, men om det kommer någon annan från vårt håll att tala.

Herr talman! Det var en ganska underlig argumentering som herr Nelander förde då han kom in på hur anslaget till Riksidrottsförbundet skulle fördelas. Först förklarade han att han var klart medveten om att proffsboxningen icke skulle få några medel ur det anslag som riksdagen eventuellt kommer att bevilja — Riksidrottsförbundet. Sedan hämtade han argumenteringen för sitt yrkande om bifall till reservationen uteslutande från = företeelser inom proffsboxningen. Argumenteringen för ett yrkande bör väl ha samband med det område som yrkandet berör. Proffsboxningen och det som där händer har ingenting gemensamt med den fråga vi nu behandlar; pengarna går uteslutande till amatörboxningen. Herr Nelanders sätt att argumentera går alltså helt vid sidan av den fråga vi nu behandlar. Den argumenteringen kan han föra fram när första lagutskottet kommer med sitt utlåtande över en motion angående förbud mot proffsboxning, ty det är där och icke i detta sammanhang som den av herr Nelander anförda motiveringen har hemortsrätt. Vi har, herr talman, under åtskilliga år diskuterat huruvida riksdagen skall specialdestinera idrottsanslaget. Vi har hela tiden hävdat — och jag tror alltjämt att det är en riktig mening — att riksdagen inte skall gå in på hur anslaget skall fördelas mellan de olika förbund som tillhör Riksidrottsförbundet. Det är en kalk för Riksidrottsförbundets ledning; det finns säkerligen lika många uppfattningar om hur anslaget skall fördelas mellan respektive förbund som det finns förbund inom Riksidrottsförbundet. Att föra över den debatten hit till kammaren tycker jag vi skall betacka oss för. I stället får väl vårt intresse att stödja idrottsrörelsen ta sig uttryck i ett samlat belopp som sedan efter vederbörlig prövning av behovet och resurserna inom respektive förbund fördelas mellan förbunden. Vad beträffar de motioner som väckts i anslutning till Kungl. Maj:ts förslag förhåller det sig traditionellt så, att vissa alltid vill höja anslaget, oberoende av hur mycket Kungl. Maj:t höjer det. I årets statsverksproposition har handelsministern föreslagit en höjning av 3 miljoner kronor. Förra året höjdes anslaget också i betydande grad. Samma motionärer kommer årligen igen och bjuder något mera än vad Kungl. Maj:t föreslagit. Man börjar undra litet över underlaget till den sortens idrottsintresse som visas från visst håll. Ponera att Kungl. Maj:t i dag höjt anslaget inte med 3 utan låt oss säga 9 miljoner kronor — det lotteri man begär skulle väl ge ungefär 6 miljoner kronor. Finns det någon garanti för att de som nu motionerar om lotteri som inkomstkälla ovanpå det anslag Kungl. Maj:t föreslagit i det läget skulle avstå från att motionera? Herr talman! Jag tror inte det, utan jag tror att de fortfarande skulle demonstrera sin vilja att vara bättre idrottsvänner än vi andra som begränsar oss till av Kungl. Maj:t föreslagna belopp. Idrotten har under senare år kunnat få ökade anslag. Det är en väsentlig skillnad på de anslag som i dag diskuteras och dem vi behandlade för bara några år sedan. Få punkter i statsbudgeten har undergått en ur mottagarens synpunkt så glädjande utveckling som idrottsanslaget. Nu har man här motionerat om ett speciallotteri som skulle förbättra den ekonomiska ställningen. Man har velat ha ett sådant hundrakronorslotteri som används för vissa kulturella ändamål. När man som herr Eliasson i Sundborn bygger hela argumentationen för motionen på att man tycker att man skall göra så och så, tror man väl att det också går att genomföra det. I verkligheten görs det emellertid innan man släpper loss sådana extra lotterier mycket ingående marknadsundersökningar rörande utrymmet för dem. Skulle kammaren nu biträda reservationen, skulle det bara innebära att man med detta lotteri tränger undan ett motsvarande lotteri på det rent kulturella området. Jag kan upplysningsvis meddela kammarens ledamöter, att det i dag är åt skilliga kulturella aktiviteter som står i kö i ecklesiastikdepartementet för att få ytterligare stöd. Ett bifall till yrkandet om ett speciellt idrottslotteri av den art som här förordas skulle bara bidra till att förlänga den kön. Man kan inte utnyttja samma utrymme för flera skilda ändamål. Det är klart att man i den enkla agitationen kan föreslå att man skall göra så och så, men det är till syvende och sidst resurserna som bestämmer hur stort utrymmet är. Vid de marknadsundersökningar som gjorts i detta avseende har man kommit till resultatet att marknaden är i det närmaste fulltecknad.

Till slut, herr talman, vill jag säga ytterligare några ord om synpunkten att boxningen inte skall få något anslag, att man alltså skall ha ett specialförbud. Jag vill erinra om att statsutskottet regelmässigt haft en skrivning om de speciella skyddsbestämmelser som bör gälla. I det utskottsutlåtande som nu ligger på kammarens bord har statsutskottet i någon mån skärpt formuleringarna, och vi förutsätter att Riksidrottsförbundet beaktar den skärpningen vid fördelningen av de olika anslagen. Herr talman! Med stöd av det anförda hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Nej, herr Lindholm, min argumentering ligger inte alls vid sidan av detta ärende. Jag framhöll klart skillnaden mellan amatörboxningen och den professionella boxningen men citerade också medicinalstyrelsen, som klart säger ifrån att betydande risker även finns när det gäller amatörboxningen. Fördelningsfrågan är förvisso inte ovidkommande, även om riksdagen nu har delegerat fördelningen. Här gäller det att tillvarata folkhälsointresset, och därför bör riksdagen också säga ifrån om denna sak.